Herr talman! Först måste jag säga att jag häpnade när jag lyssnade till Ulf Melin. Han försöker säga att det är moderaterna som har stått för att satsa på de kortutbildade. Jag har i nio år debatterat med herrar Hökmark, Unckel, Hagård, Allmér och Melin, och alla har de talat för stora nedskärningar. Jag skulle uppskatta det till sammanlagt 5 miljarder kronor i nedskärningar på vuxenutbildningsområdet under dessa år. När vi hade regler som innebar att vi styrde mer i detalj, var det ständigt nedskärningar på områden inom studieförbundens verksamhet, som skulle rikta sig mot de kortutbildade. Det var också verksamheter som var mycket viktiga för glesbygden. Det inlägg som Ulf Melin gör är häpnadsväckande. Så sent som i juni månad tyckte han att vi skulle skära ned på satsningarna på komvux just detta år. Jag skulle därför vilja säga till statsrådet: Visa nu litet friska ideér och självständighet och ta avstånd från alla de här gubbarna i partiet! Det är märkligt att vi i debatter med moderater alltid blir överens om att grundskolan, gymnasieskolan och högskolan är viktiga för vår utveckling. Men när vi börjar tala om vuxenutbildningen, talar ni alltid med litet mindre bokstäver. Ni talar mer om att detta är möjliga besparingsprojekt. När vi talar om kortutbildades behov av utbildning skall vi uppmärksamma de stora folkbildningsinsatser som studieförbunden har gjort, men också de stora folkbildningsinsatser som utförs av svensk fackföreningsrörelse i form av studiecirklar och centrala kurser. Fackföreningsrörelsen har genom åren tagit på sig kostnader för kortutbildades utbildning i svenska, matematik, engelska, företagsekonomi, samhällskunskap m.m. Det är sådant som de flesta med längre utbildning har fått på skattebetalarnas bekostnad i ungdomsutbildningen. Jag skulle också än en gång vilja betona att de studiesociala villkoren måste förbättras för alla former av vuxenutbildning. Det måste också finnas resurser för rekrytering. Särskilt viktigt med reformen ''Växa för kunskap'', som vi genomförde i våras, var att alla med mindre än nio års utbildning fick rätt till grundläggande vuxenutbildning. Om den reformen nu inte skall förfuskas, måste deltagande i sådan utbildning kunna ske utan ekonomiska uppoffringar. Jag vädjar än en gång till statsrådet att uttala sig i starkare positiva ordalag om satsningar på studiesociala åtgärder för vuxna.

Herr talman! Berit Oscarsson pratar varmt för studiecirklarna och studieförbundens verksamhet. Jag kan hålla med om det hon säger, efter att ha verkat ganska mycket i folkbildningsarbete inom det området. Det är också viktigt att folkbildningen kan ge oss möjlighet att sprida kunskap i s.k. snabba frågor. Studieförbunden är ju i färd med att diskutera vad man skall göra bl.a. när det gäller Jag nämnde de beslut som har fattats tidigare och att jag tycker att man skall utvärdera i enlighet med vad som har sagts, möjligen att det skall ske något tidigare. Jag tycker att grunderna för de beslut som har fattats skall hålla. För att vara ärlig -- jag har försökt vara konkret och ärlig -- vill jag säga att skillnaden mellan mig och socialdemokraterna är att jag vet att vi inte har oändliga budgetar. Jag vet att vi hamnar i ett trängt ekonomiskt läge. Därför försöker jag tala om att vi prioriterar ungdomsutbildningen. Jag har försökt att på ett nyanserat sätt beskriva hur jag ser på det. Det är väl därför jag pratar med litet mindre bokstäver när det gäller komvux. Varför skall man stå och lova i riksdagens talarstol, om man inte vet att man kan fullfölja allt det som man eventuellt skapar förhoppningar kring? När vi byggde upp den kommunala vuxenutbildningen och annan typ av vuxenutbildning, trodde många att det skulle vara ett tidsbegränsat projekt. Vi hade då byggt ut vår grundskola, och vi hade byggt upp en fortsättningsutbildning, när vi insåg att många vuxna saknade utbildning. Nu visar erfarenheten att vi på grund av brister i ungdomsutbildningen får en hel del människor som inte har fått den utbildning de i grunden behöver. Vi har en ganska omfattande invandring och en rörlighet som gör att det finns människor som i sitt vuxna liv behöver få en grundläggande utbildning. Det gör att vuxenutbildningen måste ta sig delvis nya former och få en ny roll. Jag är mycket väl medveten om behovet av det. Det är väsentligt att återkommande förnya kunskaperna hos alla medborgare, om vi skall klara av konkurrensen med omvärlden. Det är min syn på vuxenutbildningen. Det finns ett spektrum av olika utbildningsanordnare. Det är litet rörigt, minst sagt. Man har inte riktigt definierat vem som gör vad. Det vore inte något bekymmer om vi hade hur mycket pengar som helst. Men det är ett bekymmer när vi tvingas att prioritera. Det är det jag tror att vi måste göra framöver. Vi bör samordna kommunal vuxenutbildning mer med gymansieskolan. Jag har sett praktiska exempel på att det kan ge mycket goda kvalitativa fördelar samtidigt som man effektiviserar resursanvändningen, och det anser jag är bra. Folkhögskolor är något som jag personligen tror väldigt mycket på. Men det förutsätter att vi inte tillåter att folkhögskolorna snuttifierar sin utbildning. Folkhögskolorna var i varje fall under en tid den enda fria skolformen i Sverige, och de har visat sig vara fenomenala på att ta sig an människor som ingen annan riktigt har velat arbeta med och ge en undervisning av mycket hög kvalitet för den gruppen. Jag tror vi bör vara mycket rädda om folkhögskolornas frihet, och av just det skälet bör vi värna den verksamheten. Men det innebär samtidigt att vi bör se till att vi inte styr med bidrag och annat så att det finns en risk för snabba klipp eller snuttifiering. Då förlorar man i den kvalitet som är alldeles nödvändig. Herr talman! Jag är övertygad om att vi många gånger kommer att få återkomma till dessa ämnen. Eftersom jag har en ärlig morgon vill jag säga att jag kanske hade kunnat tala litet mer mångordigt om också jag hade 7--10 års erfarenhet av att diskutera vuxenutbildningsfrågor i riksdagen. Jag lovar att det kommer att bli längre anföranden med tiden. Min ambition är att ge er tydliga svar på frågorna, men håller man på med ett budgetarbete kan det inte bli riktigt så raka svar som man kanske skulle önska.

Herr talman! Jag önskar i första hand inte längre anföranden från statsrådet utan bättre materiellt innehåll för de vuxenstuderandes del. Ulf Melin säger att moderaterna har ställt upp för dem som har kort utbildning. Jag vill uppmana honom att läsa de egna reservationerna som lämnats under nio år här i riksdagen, så får han se om det går att komma fram till det resultatet. Det är ett vinglande hit och dit, och slutresultatet blir att det är de som har bäst utbildning som moderaterna i första hand ömmar för. Jag tror att vi alla egentligen är överens om att den tid är förbi då man i ungdomen skaffade sig en utbildning som räckte hela livet. Jag tror också att alla i samhället är överens om att möjligheten till vuxenutbildning är viktig både för individen och för samhället. Mycket ofta motiverar man nedskurna anslag till vuxenutbildningen med att det är fråga om utbildning som kan ges i form av personalutbildning inom företag. Jag tillhör dem som anser att en stor del av det ökade behovet av kunskaper kommer att tillgodoses på så sätt. Men jag tycker ändå att det finns några utomordentligt starka skäl till att vi behöver väl utbyggd samhällsunderstödd vuxenutbildning av olika slag. Det viktigaste skälet är alla individers rätt och möjlighet till utbildning. För att klara detta behöver vi en vuxenutbildning som är fri och står öppen för alla och som framför allt bygger på den enskildes vilja att delta. Personalutbildning däremot handlar till stor del om arbetsplatsens behov och därmed arbetsgivarens önskemål och prioriteringar. Hitintills har personalutbildning tyvärr erbjudits mer till dem som har lång utbildning och mindre till dem som har kort utbildning. Jag vill litet mer personligt tillägga något om moderaterna och deras syn på vuxenutbildning. Jag tillhör dem som bara gått sju år i folkskola. När jag under ett tidigare år hade en debatt här med herrarna gick jag igenom alla de kurser jag gått genom Metallindustriarbetareförbundet, ABF och andra organisationer efter att ha slutat sjuårig folkskola. Jag kunde då konstatera att varje kurs i svenska, matematik, engelska, företagsekonomi och samhällskunskap som jag har genomgått har moderaterna antingen helt velat ta bort anslagen till eller också genomföra kraftiga nedskärningar för. Jag anser att detta i sig beskriver litet grand vad debatten mellan socialdemokraterna och moderaterna handlar om när det gäller vuxenutbildningen.

Herr talman! Det är intressant att lägga märke till att alla de honnörsord som användes av moderaterna i den föregående debatten, som handlade om privatisering av högskolorna, finns i vuxenutbildningens verklighet: mångfald, pluralism, olika huvudmän osv. Men här går ni på en helt annan linje. Här talar Beatrice Ask om att man måste göra någonting för att samordna det hela. Det finns för många huvudmän och för många olika organisationsformer. Jag studsade till litet grand inför något statsrådet sade, nämligen att vuxenutbildningen i sin helhet står inför förändringar. Jag undrar vad det innebär. Sedan talade Beatrice Ask om att antalet kvinnor i personalutbildning är lågt och menade att man måste medverka till att en större andel kvinnor deltar i den formen av vuxenutbildning. Det är naturligtvis helt riktigt. Men jag vill påminna om att kvinnorna utgör en stor andel av eleverna i den traditionella formen av vuxenutbildning i komvux och folkhögskolor. Det är just för kvinnorna det är så viktigt att vuxenutbildningen prioriteras. Av inläggen här i dag har jag förstått att det tänker inte moderaterna göra. Jag vill ställa samma fråga som tidigare har ställts: Vad kommer att hända med vuxenstudiestödet?

Fru talman! Sten Söderberg har frågat mig om jag är beredd att omgående medverka till att det fördelas statliga medel till sysselsättningsbefrämjande åtgärder för renoveringar av det svenska VA-nätet i stor skala. Underhållssituationen varierar mycket i landet. I vissa fall sker stora förluster i ledningsnäten. Det är inte bra vare sig ur ekonomisk eller miljömässig synpunkt. Det är önskvärt att kommuner med eftersatt VA-underhåll nu reinvesterar men utan statligt stöd. Med det låga kapacitetsutnyttjande som i dag föreligger inom såväl bygg som maskinentreprenadsbranschen kan köparen få lägre priser på upphandlade objekt. Det är upp till varje länsarbetsnämnd att bedöma när det är lämpligt ur sysselsättningssynpunkt att använda medel för beredskapsarbeten till investeringar i VA-näten. Stat, kommuner och privata företag kan genom tidigareläggning av investeringar lindra den svåra situation som uppstått inom bygg och anläggningsbranschen.
Fru talman! Jag är besviken över svaret. Det är jag av det skälet att jag tycker att departementet borde gå före och anvisa riktlinjer och medel för denna verksamhet, inte minst därför att stora delar av vårt vattenledningsnät är undermåligt, vilket också nämns i svaret. Som exempel kan jag nämna Söderköpings kommun där vattenledningsrören är så gamla att de egentligen inte existerar. Det är således hål i leran. Jag undrar vad som egentligen är innebörden i det avlämnade svaret.
Fru talman! Riksdagen har beslutat, med väldigt bred enighet, att AMS och länsarbetsnämnderna skall få medel i form av ramar. Därefter skall de ha friheten att göra det mesta möjliga av pengarna. Efter detta riksdagsbelut vore det felaktigt av mig att såsom arbetsmarknadsminister välja ut vad kommunerna skall satsa på. Dessutom har Kommunförbundet kommit fram till att problemet, trots allt, inte är värre än att kommunerna själva skall kunna klara av det. Kommunerna har här möjlighet att finansiera det hela antingen medelst taxa, nämligen att ta ut det pris som behövs för att få bra ledningar, eller på annat sätt.
Fru talman! Den viktiga frågan angående kvaliteten på vårt driksvatten och hur vi renar vårt avloppsvatten är problem som folk i allmänhet sällan behöver engagera sig i. Det är en självklarhet att det skall finnas friskt vatten i kranen på morgonen och att avloppet fungerar. Många är överens om att vårt vatten och avloppsnät som byggdes ut under 60 och 70-talen är i starkt behov av renovering. Kommunerna har av olika anledningar endast gått in och löst akuta problem -- t.ex. det som vi såg i Falun i går. Vill inte arbetsmarknadsministern medverka till en mer långsiktig investering?
Fru talman! Jag ser väldigt gärna att det sker långsiktiga investeringar. Sten Söderberg är också medveten om att statens budgetunderskott i nuvarande situation är av den storleksordningen att det inte finns någon större källa att ösa ur. Eftersom man har gett denna fråga ett kommunalt ansvar och eftersom kommunernas samarbetsorganisation, Kommunförbundet, säger att kommunerna skall klara det här, tycker jag att det är ett väldigt bra besked. Jag vill dock tillägga: De kommuner som har dåliga vatten och avloppsnät bör nu passa på att handla upp ''jobben'' till ett lägre pris än de kan göra under högkonjunktur.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag är dock inte helt nöjd med svaret, som jag dessutom i vissa stycken tycker är litet otydligt. När det gäller krav på säkerhet vid användning av farliga maskiner är vi i Sverige långt framme. Vi har ett högt utvecklat regelverk, med krav på att tredje man skall prova farliga maskiner. Det är utan tvivel så, att när de här reglerna infördes i Sverige ledde det till att vissa typer av mycket otäcka arbetsolyckor minskade i antal, t.ex. detta att fastna med händer i farliga maskiner och få fingrar och händer avklippta. Jag tycker att det allra bästa hade varit om vi hade kunnat få behålla detta regelverk i samband med EES-avtalet. Det är beklagligt att de svenska förhandlarna inte har lyckats med detta. Nu säger statsrådet att man även inom EG har en förhandsgranskning när det gäller farliga maskiner, men den är inte obligatorisk som den har varit i Sverige. Granskningen sker om tillverkaren så begär -- på tillverkarens uppdrag som jag tror att statsrådet uttryckte det i svaret. Men detta är ju en helt annan sak. Om vi skall kunna behålla våra höga krav, kan vi inte utan vidare ta för givet att det blir som vi vill, utan vi måste se till att myndigheter, fackliga organisationer, de som så att säga är köparna av maskinerna ställer hårdare krav på tillverkare och importörer. Tidigare har man kunnat räkna med att det blev en granskning, men nu måste man själv ta ett mycket större ansvar. Man måste t.ex. se till att yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen har goda resurser för att hantera problemen. Jag skulle gärna vilja veta om regeringen har funderat över om det behövs något slags förstärkning i de myndigheter som hanterar de här frågorna för att de skall kunna klara den nya situationen och så att vi skall kunna ha kvar våra högt ställda krav. Eller räknar man med att klara problemen inom gällande ramar? Jag är inte alls övertygad om att det är så enkelt. Jag tror att det behövs ganska mycket aktivt arbete, om vi skall kunna ha kvar våra höga krav på det här området.
Fru talman! På departementet finns det direktiv om en översyn av arbetsmiljölagen. De syftar bl.a. till att öka möjligheterna att ingripa effektivt när man upplever att det är fråga om bristfälliga produkter. Så litet av det som Annika Åhnberg eftersträvar kommer med i en utredning.

Fru talman! Jag svarar inte på den typen av frågor förrän väljarna har gett oss sådant stöd att vi har den verkligheten i Sveriges riksdag och regeringen.

Fru talman! I det besvärliga ekonomiska läge som kommuner, län och företag befinner sig i, har det blivit en tendens att åtgärder som AMS sätter in och utbildningar som upphandlas blir dyrare än beräknat. Det är det som gör att det ser litet besvärligt ut i slutet av budgetåret. Mitt besked är att jag är medveten om detta. Jag har redan anmält för regeringskretsen att åtgärderna genomsnittligt har blivit dyrare än vad både arbetsmarknadsdepartementet och finansdepartementet har beräknat. Det beror i hög utsträckning på att situationen är så pressad att en bra betalning krävs. Man väntar ut 18 till 19 åringarna till dess det blir 100 % ersättning för dem, Elvy Söderström kan på sammanträdet säga, att arbetsmarknadsministern är medveten om läget och att det råder en brist i kassan i slutet av året.

Fru talman! Regeringen är i sin helhet inriktad på att vårda arbetslinjen.
Fru talman! Jan Backman har frågat mig vad jag tänker göra för att underlätta för alla arbetstagare att vara medlemmar i en arbetslöshetskassa. Regeringen har aviserat att det skall tillsättas en utredning med uppdrag att utforma en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Genom inrättandet av en sådan försäkring skulle det av Jan Backman upptagna problemet få sin lösning.

Fru talman! Nils Nordh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge nämndemännen i domstol en rimlig ersättning för inkomstbortfall. Enligt Nils Nordh gör dagens låga ersättning till nämndemännen det omöjligt att rekrytera yrkesverksamma människor till nämndemannauppdraget. Jag vill först säga att det självfallet är viktigt att nämndemannakåren såvitt möjligt är allsidigt sammansatt. I dag får en nämndeman i domstol 300 kr. i grundarvode för varje dag som han tjänstgör vid domstolen. Den nämndeman som får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av uppdraget har även rätt till ett tilläggsbelopp. Frågan om ersättningsnormernas inverkan på nämndemannakårens sammansättning har -- som Nils Nordh säkert känner till -- återkommande uppmärksammats av statsmakterna. Bl.a. mot bakgrund av ett tillkännagivande av riksdagen i våras gav regeringen den 7 november i år domstolsverket i uppdrag att undersöka vissa frågor avseende ersättning till nämndemännen. I uppdraget ingår att analysera ersättningsnormernas effekter på sammansättningen av nämndemannakåren. Även andra faktorer än ekonomiska som påverkar rekryteringen av nämndemän skall redovisas och analyseras. En utgångspunkt för översynen skall i enlighet med riksdagens önskemål vara de regler som gäller för kommunalt förtroendevalda i allmänhet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 Innan resultatet av den pågående översynen föreligger, är jag inte beredd att närmare gå in på vad som bör göras.

Fru talman! Jag är ganska klar över att domstolsverkets medel för denna verksamhet är starkt beskärda. Men det borde ändå finnas möjlighet att i de tilläggsbudgetar som kommer kunna ge domstolsverket extra medel för denna del. Jag känner mig fortfarande inte nöjd, och jag hoppas innerligt att justitieministern vidtar åtgärder så snart som domstolsverket kommit med analysen. Jag lovar att också jag skall försöka få domstolsverket att rappa på med detta. Fru talman! Jag vill till sist göra ett litet tillrättaläggande. Den 19 november svarade justitieministern på en fråga av Ingbritt Irhammar om de 5 milj.kr. som var destinerade till domstolsverket för utbildning och information till nämndemännen fram till år 1995. Enligt justitieministern skulle 1,3 milj.kr. finnas kvar. Jag beklagar att justitieministern har dåliga rådgivare. Det förhåller sig nämligen så att dessa pengar redan är uppätna.

Fru talman! Göran Magnusson har frågat mig vad jag menar med -- jag citerar -- ''andra utgångspunkter och annorlunda inriktning för domstolsväsendets organisation'' -- slut citat. Han syftar på ett uttalande av mig i samband med att regeringen den 7 november i år genom tilläggsdirektiv till domstolsutredningen beslutade att frågor som rör domstolarnas organisation inte längre skall ingå i utredningens uppdrag. Göran Magnusson har också frågat om jag -- med anledning av att regeringen har utsett tre nya ledamöter i domstolsutredningen -- är beredd att förlänga utredningens uppdrag så att även de nya ledamöterna hinner överväga beslutsunderlaget ordentligt. Domstolsutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté som enligt sina ursprungliga direktiv från år 1989 skulle se över domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Den 7 november i år beslöt regeringen att de organisatoriska frågorna inte längre skall ingå i utredningens uppdrag. Av beslutet framgår att dessa frågor skall övervägas i annan ordning. Mitt uttalande, att jag anser att översynen av domstolsorganisationen bör ske från delvis andra utgångspunkter och med en något annorlunda inriktning än tidigare, innebär ingalunda att jag helt underkänner innehållet i de ursprungliga direktiven. Också jag eftersträvar självfallet organisatoriska lösningar som främjar rättssäkerheten och rättskipningens kvalitet. Men det fanns uttalanden i direktiven som angav en färdriktning som jag inte kan ansluta mig till. Ett exempel på detta är de uttalanden som gjordes beträffande hyresnämnderna och bostadsdomstolen. Den nya regeringens restriktiva inställning till olika specialdomstolar torde inte vara okänd för Göran Magnusson. Jag vill inte medverka till organisatoriska förändringar som kan verka i annan riktning. För mig är det också viktigt att man vid en översyn av domstolsorganisationen även väger in internationella aspekter, bl.a. de krav som ett förestående EG-medlemskap ställer på oss när det gäller domstolarna. Domstolsutredningens arbete är viktigt. Det är angeläget att utredningens arbete med de övriga frågorna kan redovisas enligt planerna, dvs. vid årsskiftet, och att remissförfarandet kan inledas så snart som möjligt samtidigt som de organisatoriska frågorna bereds vidare. Detta arbete är redan i gång inom departementet, och vi behöver inte starta från noll. Vi kan dra nytta av det arbete som statskontoret och domstolsutredningen redan har lagt ner på dessa frågor. Jag räknar med att vi egentligen inte skall förlora tid på grund av den ändrade uppläggningen. De tre nya ledamöterna utsågs för att utredningens sammansättning skall spegla den parlamentariska situationen i riksdagen. Jag är övertygad om att de nya ledamöterna kan hantera den ansvarsfulla uppgift de har åtagit sig och att de skall kunna tillgodogöra sig det arbete som utredningen hittills har utfört. Jag har förvissat mig om att man från utredningens sida genast försåg de nya ledamöterna med de promemorior och förslag som utredningens arbete hittills har resulterat i. Jag vet också att de nya ledamöterna har fått tillfälle till muntliga genomgångar av materialet från utredningens båda sekreterare och en av utredningens experter.

Fru talman! Vi får bl.a. räkna med att betydligt fler frågor kan bli föremål för rättslig prövning, domstolsprövning, än vad som gäller enligt det svenska systemet.

Fru talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några konkreta åtgärder för att få bukt med det ökade grova våldet i butiker och varuhus. Jag vill för det första säga att jag är mycket bekymrad över det tilltagande våldet i butiker och varuhus. Jag förstår den rädsla som många butiksanställda känner. Tyvärr måste man konstatera att detta inte är det enda område där brottsligheten har ökat. Som Hugo Bergdahl vet, ser jag allvarligt på våldsbrottslighet. I alla sammanhang där det är möjligt försöker vi med de medel vi har till förfogande att komma till rätta med brottsligheten, särskilt vålds och narkotikabrott. Rent konkret är det svårt att genom ytterligare lagstiftning eller styrning av polisens resurser påtagligt förhindra våld i butiker och varuhus. Polisen lägger redan nu ner ett stort arbete på att förhindra brott, och på många orter finns ett gott och fruktbart samarbete mellan polis och köpmän. Jag tror att sådant samarbete är mycket värdefullt för att minska butikstillgrepp och butiksvåld. När det gäller butiker och varuhus vill jag också framhålla att det är synnerligen angeläget för handeln att själv verka kraftfullt för att minska utrymmet för bl.a. rånsituationer. Man skall inte glömma bort att det problem som Hugo Bergdahl tar upp till stor del också är en arbetsmiljöfråga för de anställda.

Fru talman! Vi kommer alltså att vid årsskiftet kunna visa hur vi skall arbeta vidare med förändringar av bl.a. påföljdssystemet. Där är det många förändringar som kan göras i form av både skärpningar och uppmjukningar. Jag hoppas att det jag sade i mitt tidigare inlägg skingrade den oro som Hugo Bergdahl kände när han läste svaret från början. Det kanske blev förtydligat att det inte är fråga om en uppgivenhet utan om vilken typ av redskap man tror på.

Fru talman! Då vill jag påminna om vad jag sade i mitt svar. Jag redovisar samma uppfattning och påpekar att det är synnerligen angeläget att handeln själv också verkar kraftfullt. Jag vill vidare påpeka att vi redan har kommit överens om en träff mellan justitiedepartementet, med mig som en av företrädarna, och Svenska köpmannaförbundet för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas på olika håll. Vi kommer att träffas under kommande vecka.

Fru talman! Den förra regeringen beslutade i april i år att den slutna lokalanstalten Karlskrona skall läggas ned. K G Sjödin har frågat mig om jag är villig att medverka till att riva upp det beslutet. Inledningsvis vill jag erinra om bakgrunden till beslutet om nedläggning av Karlskronaanstalten. I 1990 års budgetproposition föreslogs att den gamla lokalanstalten i Kristianstad skulle stängas med hänsyn till att två nya lokalanstalter då hade tagits i bruk och att beläggningsläget inom anstaltsorganisationen inte motiverade en fortsatt drift av anstalten. När budgetpropositionen behandlades ansåg emellertid justitieutskottet att en fortsatt drift av anstalten skulle vara av stort värde. Utskottet förutsatte att kriminalvårdsstyrelsen genom analys av beläggningsutvecklingen och möjligheten till omdisposition av medel skulle få till stånd en fortsatt drift inom befintliga ramar. Riksdagen följde utskottet. Frågan återkom i 1991 års budgetproposition. Min företrädare Laila Freivalds anförde då att beläggningsnivån vid de slutna lokalanstalterna under de senaste två åren hade varit lägre än för övriga anstaltstyper. Hösten 1990 hade beläggningen vid de slutna lokalanstalterna inte varit högre än 83 %. Hon vidhöll mot den bakgrunden att åtminstone något av de cellfängelser från 1800-talet, som ingår i den slutna lokalanstaltsorganisationen, borde läggas ned. Nedläggningen borde, enligt Laila Freivalds, samordnas med öppnandet av det häkte som för närvarande uppförs i Karlskrona. Riksdagen avstyrkte, som K G Sjödin nämner i sin fråga, några borgerliga motioner där man förordade en fortsatt verksamhet vid Karlskronaanstalten. Det finns alltså inga medel till Karlskronaanstalten. För närvarande bereds innehållet i 1992 års budgetproposition inom regeringskansliet, och jag återkommer därför med förslag till resurser för budgetåret 1992/93 i januari. Jag är med andra ord inte beredd att i dag svara på om regeringen kommer att ompröva frågan om nedläggning av
Fru talman! Jag tackar för svaret som jag nyss fick av justitieministern. Jag är själv obotlig optimist när det gäller det jag tror på. Självfallet är jag införstådd med att man måste göra besparingar. Jag ifrågasätter dock det lämpliga i att lägga ned någonting som fungerar. Det går väl att göra omprioriteringar även inom kriminalvården. Det handlar om 8--12 miljoner i driftskostnader årligen. Det måste vara billigare att behålla det som finns. Nu vill jag inte spela ut olika anstalter mot varandra, men eftersom Kristianstadsanstalten här omnämndes vill jag säga att den är lika gammal som Karlskronaanstalten, några år äldre. Det jag tycker är viktigt att komma ihåg är att vi ganska lätt fångas av tron på den materiella standardens betydelse på bekostnad av andra värderingar. Man måste se till innehållet. Det viktiga är ju innehållet, det man kan erbjuda i Karlskronaanstalten i form av den personal som där finns och det speciella klientel som man har och som just kommer från Malmö-, Lund och Helsingborgsregionen, som justitieministern väl känner till. Jag ser fram emot fortsatt behandling av ärendet. Jag är som sagt obotlig optimist och hoppas att det sunda förnuftet skall råda när det gäller att bevara anstalter som har ett mycket bra vårdprogram för det speciella klientelet.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat socialministern om regeringen har för avsikt att ändra lagstiftningen så att s.k. surrogatmödraskap blir juridiskt accepterat. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag kan svara mycket kort. Frågan om surrogatmödraskap behandlades vid tillkomsten av den lag om befruktning utanför kroppen som riksdagen fattade beslut om 1988. Då slogs det fast att surrogatmödraskap skall vara förbjudet. Regeringen har inga planer på att ändra den lagstiftningen.

Fru talman! När jag fick frågan från Eva Zetterberg gjorde jag nog den bedömningen att hon, som Eva Zetterberg nu säger, inte påfordrar en någon lagändring utan var nöjd med den nuvarande lagstiftningen. Jag har nu alltså fått detta bekräftat. I övrigt kan vi väl återkomma till de frågor som Eva Zetterberg tar upp i annat sammanhang. Några planer på förändringar finns inte heller där. Men om Eva Zetterberg önskar en fördjupad diskussion kan jag gärna återkomma.
Fru talman! Jag återkommer gärna till dessa frågor. Jag vill dessutom skicka med en ytterligare fråga. Om statsrådet är beredd att svara på den i dag eller inte får vi se. Det gäller frågan om spermiadonationer som pågår redan i dag och som är juridiskt helt accepterat. Där har det höjts röster för det lagskydd för barnet som har införts, nämligen att barn har rätt att få veta vem som är dess biologiska far. Där har det ställts krav på att man skall få vara anonym. Det har påståtts att detta har försämrat möjligheterna att få donatorer. Jag undrar därför om det finns några funderingar hos regeringen att ändra i lagstiftningen på det området, eller är jag tvungen att återkomma även på den punkten?
Fru talman! På den punkten torde inte Eva Zetterberg behöva återkomma. Några sådana planer finns inte.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag finner svaret ganska positivt och löftesrikt för de många företagare, speciellt småföretagare, som känner oro inför sjuklönereformen. Många av småföretagarna har nog ansett reformen vara ett steg i rätt riktning, men de är allvarligt oroade för att deras kompensation för kostnaderna är för dålig. Den gamla regeringen föreslog en sänkning med 1,9 % av arbetsgivaravgiften medan den nuvarande har föreslagit en sänkning med 2,3 %. Företagarnas bedömning är att sänkningen bör vara 5--6 % om den skall vara kostnadsneutral. Regeringen återkommer om reformen inte skulle bli kostnadsneutral, sade statsrådet. Det är bra. Finns det någon grupp inom departementet som följer utfallet av denna reform? Om inte, är statsrådet beredd att tillsätta en sådan grupp? Och vad innebär ''påtagligt'' i uttrycket om sänkningen ''påtagligt avviker'' från kostnaden för sjuklönen?

Fru talman! Är man inom regeringen beredd att rätta till också andra skevheter som kan visa sig uppstå under 1992? Jag tänker då på t.ex. rapporteringsskyldigheten och rehabiliteringsersättningen. Det var ju meningen att byråkratin skulle minska genom den här reformen.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig om den svenska laboratorieassistentutbildningen kommer att förlängas i enlighet med UHÄs förslag. Gullan Lindblad frågar detta med anledning av ett svar som jag gav här i kammaren den 12 november och som handlade om de svenska högskoleutbildningarna och EG. Jag nämnde då att det finns några direktiv om ömsesidigt erkännande av utbildnings och examensbevis som bl.a. rör sjuksköterske och barnmorskeutbildningarna och att vi bör förlänga dessa utbildningar för att anpassa oss till de regler som gäller inom EG. Något motsvarande direktiv som rör laboratorieassistenterna finns emellertid inte. I Sverige och i många andra länder inom EG är laboratorieassistenternas arbete inte reglerat och det råder alltså en fri arbetsmarknad för denna yrkesgrupp. Detta innebär också att arbetsuppgifterna inte alltid är helt jämförbara i de olika länderna. Utbildningen till laboratorieassistent varierar därför också mycket, både mellan olika länder och inom ett och samma land. I flertalet länder i Europa är utbildningen inte på högskolenivå, som den är hos oss. Det är riktigt att UHÄ har föreslagit att bl.a. UHÄs förslag har nyligen kommit in till regeringen och jag kommer att behandla förslaget i vanlig ordning i budgetarbetet.

Fru talman! Jag kan försäkra Gullan Lindblad att det förhåller sig precis så. När Sverige ger sig ut på det europeiska äventyret, måste man vara så väl förberedd som det över huvud taget är möjligt. Vi skall förbereda oss med entusiasm och tillförsikt, precis som Gullan Som jag sade i mitt tidigare svar tror jag att detta innebär att vi med glädje kommer att anpassa flera av de svenska utbildningarna till de nya konkurrensvillkor som då kommer att gälla.

Fru talman! Lena Öhrsvik har frågat socialministern om frågan om barns talerätt i sociala mål kommer att ingå i den beredning som pågår i regeringskansliet av frågan om barns talerätt i mål om vårdnad och umgänge. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. 1987:7) Barnets rätt 3. Utredningen föreslog att barn skall få talerätt i mål om vårdnad och umgänge. I förslaget förutsattes att barn som fyllt tolv år själva skulle få föra sin talan. Barn under tolv år skall enligt förslaget kunna få ett offentligt biträde som för barnets talan inför domstolar och myndigheter. I sociala mål har barn redan talerätt och får själva föra sin talan från 15 års ålder. Sedan utredningen lade fram sitt förslag har vissa lagändringar av annat slag genomförts och behovet av talerätt för barn i mål om vårdnad och umgänge har därmed kommit i ett annat läge. Behandlingen av vårdnads och umgängesfrågor har alltmer inriktats på att tvister av det här slaget löses i samförstånd i stället för genom beslut av domstol. Jag kan exempelvis erinra om de ändringar i föräldrabalken som riksdagen beslutade om under hösten 1990 på grundval av prop. 1990/91:8 och som trädde i kraft den 1 mars 1991. Ändringarna gick bl.a. ut på en ökad satsning på samarbetssamtal. Vid behandlingen av den propositionen gav riksdagen regeringen till känna att frågan om barns talerätt i mål om vårdnad och umgänge borde övervägas ytterligare i lämpligt sammanhang. I justitiedepartementet övervägs nu frågan om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka barns processuella ställning i mål om vårdnad och umgänge. Det är ännu för tidigt att säga vad dessa överväganden kan komma att leda till när det gäller barns ställning i sociala mål.
Fru talman! Jag får tacka för svaret på den här frågan. Skälet till att jag har ställt den nu är att vi häromdagen hade en motionsbehandling här i riksdagen där man hänvisade till det uppdrag som gällde ökade möjligheter för barn till inflytande i vårdnads och umgängesärenden. Men min fråga handlar alltså om talerätten i sociala mål. Denna fråga har varit föremål för kontinuerlig utredning sedan 1977. Jag väckte min första motion i ärendet 1979 i anslutning till att vi antog socialtjänstpropositionen. Då skrev utskottet att det är riktigt att barns ställning behöver stärkas. Och utredningen om barnens rätt skulle få tilläggsdirektiv, och det fick den. Utredningen lade fram sina förslag 1987. Det var ett antal år senare. Och sedan har detta beretts ytterligare, och man har brutit ut frågan om vårdnad och umgänge och där gjort vissa förtydliganden. Jag var med om denna behandling också, då man inriktade sig på samarbetssamtal osv., men ändå behövs det en förstärkning av barns rättssäkerhet i form av en utvidgad talerätt. När det gäller de sociala målen kan det handla om mycket allvarliga ingripanden. Flyttning av fosterbarn är ett exempel, och omhändertagande ett annat, där barn borde ha en annan ställning och där föräldrar och barn givetvis har skilda intressen. Man har löst detta genom att inrätta offentligt biträde, men biträdet har ingen processbehörighet. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att vi någon gång får denna fråga löst, eftersom den har utretts sedan 1977. Givetvis kan jag inte anklaga denna regering för att inte ha löst frågan. Jag ville bara veta om utskottet hade rätt i sin förmodan att denna fråga skulle kunna lösas tillsammans med frågan om förstärkta möjligheter för barn i vårdnads och umgängesfrågorna. Min fråga är alltså: Kommer man att lösa dessa frågor tillsammans?
Fru talman! Vi skall nu ser hur de förändringar som föreslogs och som man fattade beslut om och som slutligen trädde i kraft den 1 mars i år verkar. Men det har knappast gått tillräckligt lång tid för att man skall kunna avgöra hur förändringarna verkar, men vi följer tillämpningen av dem, och i samband med det överväger vi även frågan om barns processuella ställning. Det är därför för tidigt för mig att säga om även frågan om barns ställning i sociala mål kommer upp i detta sammanhang, eftersom vi helt enkelt ännu inte har kommit så långt att vi kan lämna något definitivt besked på den punkten. I varje fall i mål om vårdnad och umgänge är det inte givet att frågan skall lösas på ett sådant sätt att det är talerätten som skall ändras, utan det finns även andra sätt att ge barnen en starkare och mer framskjuten position i vårdnads och umgängestvister. Men jag förstår att det som Lena Öhrsvik framför allt avser är talerätten när det gäller sociala mål.

Fru talman! Jan Backman har frågat mig om vilka slutsatser jag drar av de påpekanden som finns i produktivitetsdelegationens betänkande om bl.a. sambandet mellan mängden hemarbete å ena sidan och elevernas prestationer å den andra. Vid en jämförelse med elever i andra länder i Europa ligger svenska elever på eller under genomsnittet i fråga om tid för hemarbete. Under perioden 1965--1985 har hemarbetstiden för elverna genomsnittligt halverats. Nyligen genomförda undersökningar visar dock att eleverna, framför allt flickorna, är positiva till att ha hemuppgifter. I läroplanen för grundskolan framhålls att hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift är en väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan skall ge. Huvuddelen av elevernas arbete skall dock enligt grundskoleförordningen utföras under skoldagen. I gymnasieförordningen sägs att hemuppgifter skall fördelas så att eleverna får en så jämn arbetsbörda som möjligt. Läroplanen från 1970 utgår från att gymnasieskoleleven bör kunna utföra den väsentliga delen av sina studier på skoltid. Studier inom komvux förutsätter ett omfattande hemarbete eftersom den lärarledda undervisningen är begränsad. I regeringsförklaringen har vi satt som mål att under 1990-talet skapa Europas bästa skola. En ny läroplan för grundskolan med tydlig kunskapsprofil kommer att utarbetas. Jag är övertygad om att det finns ett klart samband mellan hemarbete och goda kunskaper. Att höja sin prestationsnivå och öka sina kunskaper gör man inte bara genom arbete i skolan. Hemuppgifter är betydelsefulla för att t.ex. genom övningar och repetitioner befästa kunskaper och färdigheter. I första hand är hemarbetet naturligtvis ett ansvar för eleven själv, men hemmet och skolan har också ett stort ansvar för att hemuppgifterna bidrar till ökad kunskap. Föräldrarna, som har huvudansvaret för sina barns fostran, kan genom hemarbetet följa sina barns skolarbete och ge dem stöd och uppmuntran. Lärarna får genom hemuppgifterna en naturlig samarbetsform med elevernas föräldrar.

Fru talman! Jag håller helt med om att om vi vuxna tog skolarbetet på samma allvar som sjuåringarna gör när de första dagen går till skolan skulle mycket vara vunnet. Detta allvar gör också att eleverna i allmänhet har stor förståelse för att de måste göra läxor och att läxor är bra. Anledningen till att produktivitetsutredningen är bekymrad över läxläsningen är ju att vi i Sverige ligger extremt dåligt till när det gäller tiden för läxläsning. Och när det gäller matematik hamnar vi makalöst långt ner på listan över mängden läxor. Vi i Sverige åstadkommer inte ens hälften så mycket som det land som ligger näst sist av västvärldens länder. Och det är alldeles uppenbart att den här typen av ämnen inte fungerar om man inte återkommande tvingas öva och träna och om det inte finns färdighetsmoment som man måste ta sig igenom. Därför är det nödvändigt att ändra på detta. Men det finns emellertid positiva signaler. Det finns nämligen mätningar i dag som tyder på att eleverna i Sverige inte har läst läxor i den omfattning som sker i många skolor i dag på 10, 15 eller 20 år. Och jag tror att hemarbetets betydelse har uppvärderats, bl.a. på grund av nya kunskaper om inlärning. Jag anser att det är väsentligt att vi i det arbete som nu skall starta med läroplaner och annat lyfter fram att skolarbete inte består av enbart det som sker under lektionerna. Jag tror att det litet för mycket har betonats att allt skall ske under skoltid och att ingenting sedan skall hända. Men det skapar inte god studieteknik, och det skapar inte tillräckliga kunskaper.

Herr talman! Jag återkommer till Parisklubben och Sovjet och hela Östeuropa är ju eller kan ju vara en intressant marknad -- det är vi väl överens om? Frågan är bara när man i de länderna får råd att betala. Här skulle det egentligen vara läge för en insats typ Marshallhjälp från väst. Där skulle Sverige kunna ställa upp på sitt sätt. Skall jag tolka statsrådets uttalande att en annan riskbedömning kan komma i fråga positivt, nämligen så att det här kan bli en ändring inom kort, inom så kort tid att det kan vara till nytta för de industrier i Sverige som verkligen har behov av att komma i gång med den här exporten?
Herr talman! Politiken från exportkreditnämndens sida prövas och omprövas, som jag sade, ständigt i ljuset av inträffade händelser, skuldkonsolidering och liknande. Men jag sade också att jag för dagen icke kan ställa i utsikt någon ändring i det här avseendet. Jag säger detta just därför att jag inte vill skapa några förväntningar som sedan inte kan infrias. I övrigt vill jag gärna säga att det är viktigt med gemensamma operationer, och därför är Sverige en aktiv deltagare i G 24, det internationella samarbetet på det här området, med sikte på att stödja Sovjet och de andra länderna i Central och Östeuropa. Sverige är en mycket aktiv deltagare i det samarbetet. Det är ofta förenat med insatser inom ramen för andra organisationers verksamhet.

Herr talman! Svaret är att det är klart att detta vägs in både när det gäller frågor som gäller tekniskt bistånd och i andra sammanhang. När det gäller det tekniska biståndet kan infrastruktur, stöd till yrkesutbildning och liknande mycket väl komma att kopplas till speciella insatser, dvs. investeringar, från näringslivets sida. Det är alltså en faktor som vägs in i sammanhanget när vi funderar på en ökning -- det har aviserats av regeringen -- av Central och Östeuropastödet. Var vi hamnar vågar jag för dagen inte säga.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Vår Europaminister är optimistisk som alltid, hör jag. Min erfarenhet av hela den här processen är annars att de mycket optimistiska tidtabeller som görs upp här i Sverige inte alltid motsvaras av verkligheten i Bryssel. Så har det gått även med paraferingen. Den skulle ju ha varit färdig nu, men EG tyckte själv att det var idé att titta på det här. Jag förstår att det inte är möjligt att ge några konkreta svar, eftersom hearingen enligt vad jag förstår pågår just i dag och det är svårt att veta vad som sägs. Men det har ju spekulerats i att det här är så stora frågor och att framför allt EG-domstolen har ganska stora invändningar. Det har sagts att man eventuellt inte kan blir klar med något ställningstagande förrän kanske när den här terminen har tagit slut nere i Bryssel, och då blir det inte något svar förrän i januari. Vad jag kan se framför mig är att den här processen i Sverige borde skjutas motsvarande tid framåt. Skälet är att jag är orolig för att detta blir ett hastverk. Det är ett mycket stort problemkomplex, och vi vet redan nu att det är svårt för många människor att tränga in i hela den här materien. Många är också besvikna över hur processen har gått till hittills. Jag hade hoppats få svaret att om processen skjuts framåt i Bryssel kommer vi att förskjuta tidtabellen i motsvarande grad här i Sverige, för att ge möjlighet till att behandla den här frågan med så stor öppenhet och i så demokratisk anda som möjligt.

Herr talman! Det låter betryggande. Jag kan kanske glädja statsrådet med att säga att vi är fullständigt överens om att det gäller att vara optimistisk -- det är jag också, även om vi båda ibland hamnar på olika ståndpunkter. Jag vet att målet och tidtabellen i det avseendet har hållits tills vidare, även om det har blivit förskjutningar under resans gång. Vad som inte har hållit är innehållet -- målet att vi skulle kunna få ett avtal som innebär att vi också har inflytande i beslutsprocessen, att vi skulle kunna få permanenta undantag, osv. Men det är en debatt som vi får föra vid ett senare tillfälle. Vi kommer att återkomma i den här frågan, statsrådet och jag. Jag tycker som sagt att det är viktigt att man är optimist, att det är viktigt att man sätter målet högt och att man gör klara tidtabeller, men det är också mycket viktigt att man inte försummar den demokratiska processen. Jag hoppas att vi är överens om det och att de förskjutningar som blir ett resultat av hanteringen i Bryssel också kommer att motsvaras av förskjutningar i tidtabellen här. Det är riktigt att vi egentligen har mycket tid på oss, och det finns över huvud taget ingen anledning att hasta i den här frågan.
Herr talman! Jag konstaterar till min glädje att vi är eniga på två punkter: för det första om att man skall vara optimist, för det andra om att det skall ges god tid för riksdagsbehandling; det kan jag försäkra. När det gäller de övriga frågorna är jag överens med Gudrun Schyman om att vi får andra tillfällen att diskutera dem.

Herr talman! Sören Lekberg har med anledning av ett pressmeddelande från civildepartementet frågat mig i vilken egenskap jag har besökt Italien och påven. Som framgår av pressmeddelandet deltog jag den arrangemanget ingick en audiens hos påven. Jag reste på bekostnad av och som representant för kristdemokratiska samhällspartiet.

Herr talman! Den utredning som den förra regeringen lät göra visar mycket klart och entydigt att just avdragsrätten för underhåll och drift av de här stora slotten och herresätena är det som det är allra viktigast att återinföra. Det borde inte behövas några ytterligare speciellt märkvärdiga eller storartade utredningar. Det går nog att genomföra relativt enkelt med ledning av det material som finns i den genomförda utredningen. Jag hoppas att regeringen nu gör en bedömning från kulturpolitisk vinkel, som kan få till resultat att de här slotten och herresätena kan bevaras för framtiden. Det finns även många andra frågor i detta sammanhang, som jag inte tänker ta upp nu, men som behandlats av utredningen. Jag hoppas att resultat kan nås också i form av förändrade synsätt.

Herr talman! Jag tackar Birgit Friggebo för svaret. Men Birgit Friggebo undviker den principiella frågan, om en person som har fått arbets och uppehållstillstånd har rätt att bosätta sig var i landet han eller hon vill. Jag hänvisade till Europakonventionen. Det blev fel i utskriften. Det var Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 4, artikel 2, från september 1963 som jag hänvisade till. Situationen i Sverige för några år sedan var den, att vi hade tusentals flyktingar på förläggningar som inte hade kommunplaceringar. Då fick vi den här mer centrala kommunutplaceringsorganisationen, för att snabbt få ut dem i kommunerna. Nu ser situationen inte längre likadan ut, utan den är nästan tvärtom. Kommunerna får inte det antal flyktingar man har tecknat kontrakt med invandrarverket om. Men inte ens tidigare kunde man använda den här organisationen in absurdum. Om det fanns möjlighet för en flykting att snabbt komma in i samhället med hjälp av vissa människor runt omkring i en speciell kommun eller på grund av att det fanns arbete och bostad i en viss kommun, måste det vara skäl som skulle gå före. Men så har det inte varit. Så har det inte varit i det här speciella fallet. Man t.o.m. hotade med polistransport om inte kvinnan i fråga fann sig i att ta den kommunplacering som förläggningschefen ansåg lämplig. Den principiella frågan är alltså: Har en flykting som fått arbets och uppehållstillstånd rätt att bosätta sig var han eller hon vill i landet?

Herr talman! Jag delar Berith Erikssons uppfattning till hundra procent.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Det är viktigt att upprätthålla en tillfredsställande försörjning på landsbygden både vad avser dagligvaror och drivmedel. Jag är helt övertygad om att miljöministern och jag är överens på den punkten. Tyvärr har många butiker lagts ned under senare år. Den lanthandlare som har drivit sin butik under många år har inte funnit någon person som är intresserad av att ta över butiken när han drar sig tillbaka. Det är en allvarlig utveckling. Många lanthandlare kompletterar sin dagligvarubutik med bensinhandel. På så sätt kan man något förbättra lönsamheten. Som framgår av svaret har statens naturvårdsverk beslutat att alla tankställen för motorfordon oberoende av storlek skall ha återföringssystem för bensingaser senast den 1 januari 1995. Jag skulle vilja beröra en förordning som gäller glesbygdsstöd. Jag har läst ur den gamla förordningen, och det framgår mycket tydligt att mellan den 1 juli 1986 och den 30 juni 1988 kunde höga avskrivningslån beviljas för investeringar som var föranledda av övergången till blyfribensin. Både i den gamla och i den nuvarande förordningen för glesbygdsstöd får man högst 50 % när det gäller avskrivningslån för godkända kostnader. Jag tycker att det här är ett likartat fall. Den stora skillnaden är kanske att det rör sig om en mycket större kostnad för den enskilde. Jag känner till att konsumentverket i skrivelser till såväl den gamla som den nuvarande regeringen har föreslagit temporära förändringar i nu gällande bestämmelser. Man vill ha en tillfällig förändring och höja procentsatserna. Jag vill därför fråga miljöministern om regeringen är beredd att tillfälligt ändra glesbygdsförordningen, så att avskrivningslån till högre procentsatser av den godkända investeringskostnaden kan beviljas för återföringssystem för bensingaser.

Herr talman! Jag delar den uppfattningen, och jag tror att fler och fler av oss tänker på vad vi köper när det gäller just kemiska produkter. Men det som ändå är oroande och som jag tror att också Olof Johansson har noterat är att det verkar som om framför allt storproducenterna på detta område nu också är på offensiven. I den upplaga av Konsumentekot i radion som jag nämnde sade man som sagt att det verkade som om dessa storproducenter nu var på offensiven i syfte att helt enkelt bromsa utvecklingen mot en miljömärkning. Olof Johansson säger att vi inom kort skall få en negativ miljömärkning, men är inte det litet väl optimistiskt? Jag är litet rädd för att den borgerliga regeringen nu rent av har givit en viss stimulans till dessa krafter i storindustrin att gå till attack mot hela den mer konsumentvänliga filosofin.

Herr talman! Det var ingen förstucken kommentar, utan det var ett helt öppet påstående. Jag tror nämligen att den borgerliga regeringen i övrigt -- om vi bortser från åtminstone miljöministern -- har givit dessa krafter inom Industriförbundet råg i ryggen. Dessa krafter tror att de nu kan gå ut öppet och vägra vara med om en mer miljömedveten politik. Jag är orolig för detta, och jag hoppas och tror att Olof Johansson åtminstone kommer att streta emot.

Herr talman! Det är en imponerande redogörelse för resurser som sätts in och undersökningar som avser att ta reda på vad som händer med Öresund sett från miljösynpunkt. Jag måste nog ändå kontrastera alla dessa siffror och all denna redovisning mot två enkla fakta, dels att det förra året i hela Öresund gjordes en enda undersökning av bottenfaunan, dels att man utanför Landskrona -- där det ju förekommer stora utsläpp i Öresund av företag som Supra AB och Scandust -- inte gör några mätningar. Jag vill ta upp dessa exempel på grund av att jag anser att man ändå måste fundera över varför det saknas mycket när det gäller miljöundersökningar trots att många myndigheter gör insatser och trots att vad som i alla fall kan synas vara goda resurser avsätts. Det som saknas är framför allt den biologiska provtagningen, en undersökning av bottenfauna och bottenflora och av vad som händer på lång sikt, dvs. kontinuerliga undersökningar. De undersökningar som utförs för att man skall bedöma miljökonsekvenserna av byggandet av Öresundsbron är i allra högsta grad nödvändiga, men de ersätter på inget sätt kontinuerliga undersökningar, som kan tala om för oss vad som händer med växter och djurliv i Öresund och hur förändringarna utvecklar sig över ett längre tidsperspektiv. Ansvaret för detta område ligger på många organ -- Öresunds vattenvårdsförbund -- och ändå tycks provtagningarna på något underligt sätt falla litet grand mellan alla stolarna. Vad som kanske behövs och vad jag tror att man måste vara vaksam på är någon typ av samordning så att det inte enbart blir kemiska och fysikaliska prov som tas, utan att man kan försöka lägga litet större vikt vid det kontinuerliga, långsiktiga, biologiska provtagningsarbetet.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. I svaret uppmärksammas riskerna med koncentrationen på bryggeriområdet, och jag noterar det med tillfredsställelse. Jag noterar också med tillfredsställelse att man skall följa effekterna av den här nya lagen i konkurrenshänseende. Det är nämligen mycket viktigt. Jag noterar även att miljöministern är till freds med möjligheterna att hävda Sveriges ambitioner på miljöområdet i såväl Men i dag importerar man ju drycker i flaskor av PVC-plast, och det är värre. Detta är ju ett miljöproblem. Jag undrar om inte denna import skulle kunna minska om man i stället tillät import av PET-flaskor av återvinningsbar natur. Det finns projekt och även färdiga flaskor när det gäller återvinning på gång ute i Europa. När vi antog lagen i våras var ju det stora diskussionsämnet att det var så bråttom. Nu kan man konstatera att vissa saker har inträffat som gör att man undrar om det var ett klokt beslut att gå så fort fram. Vi har kunnat notera att mineralvatten inte kan förpackas i flaskor som tidigare använts för andra drycker eftersom smaker finns kvar. Det är ju också ett problem eftersom diskningen kräver starka diskmedel, mycket vatten och mycket energi. Är miljöministern beredd att ta upp frågan om återvinningsbara flaskor? Det skulle vara ett bättre alternativ ur miljösynpunkt.

Herr talman! Jag tackar för den upplysningen. Jag delar miljöministerns uppfattning när det gäller återanvändning, konkurrensneutralitet och pris på miljön. Jag känner bara litet oro med hänsyn till att det system som vi gick in för i våras var ett dyrt system. Det kan ju föranleda en viss oro för att det kan bli svårt att få branschen att anpassa sig till nya signaler. Jag hoppas fortfarande att miljöministern är beredd att bidra till att nya signaler kan ge möjligheter till ett ännu bättre system i framtiden.

Herr talman! När det gäller utvecklingen i fråga om utsläppen har jag ingen anledning att motsäga Berndt Ekholms påstående. Men jag är angelägen om att betona helheten och att man inte enbart skall se till den här delen av beskattningssystemet. Jag kan gärna koppla samman detta med svaret till Göran Persson. Det är nämligen detsamma. När jag säger att vi på detta område måste göra konsekvensanalyser ur miljösynpunkt, så menar jag det. Det är regeringens avsikt att detta skall ske, och det är så mycket som kan sägas i ett kort frågesvar.

Herr talman! Jag ställde en rak fråga om det som har aviserats av regeringen, nämligen ett borttagande av kilometerskatten och genomförandet av en annan typ av beskattning med Johansson, att medföra att vi för över mer av trafikarbetet på exempelvis järnväg? Kommer detta att medföra att vi minskar utsläppen av kväveoxider och koloxider? Den typen av konsekvensbedömning har väl regeringen rimligen gjort innan man i den ekonomisk-politiska propositionen skrivit att kilometerskatten skall bort. Jag och säkert många med mig är nyfiken på svaret. Vi väntar.
Herr talman! Jag kan citera direkt ur propositionen om den ekonomiska politiken: ''För det första finns formellt bindande krav på förändringar. Ett exempel på detta är ett slopande av kilometerskatten.'' Detta säger ingenting om helheten. Det handlar här om den ena delen, dvs. det krav som kommer utifrån som dels är konkurrensbetingat, dels förhandlingsbetingat, om jag uttrycker det så. Vi skall förhandla med den Europeiska gemenskapen i detta sammanhang, och det är viktigt att ha klart för sig. Det är utgångspunkten för skrivningen i propositionen och regeringens ställningstaganden. Det är viktigt att man kombinerar detta synsätt, i första hand när det gäller de frågor som jag har att företräda på mitt föredragningsområde, med att göra miljökonsekvensbeskrivningar, och ta hänsyn till dessa miljökonsekvensbeskrivningar, och vidta övriga åtgärder.

Herr talman! Olof Johanssons senaste inlägg gjorde mig inte så mycket klokare. Det skall sägas att det kanske inte helt berodde på Olof Johansson, man skall ju också vara litet självkritisk. Han citerade först ur proppositionen, som jag också har byggt min fråga på, och säger att dessa krav är bindande. Sedan säger han i nästa andetag: Vi skall förhandla om detta. Vad gäller? Det rimliga vore att förhandla. Det är väl så vi vill se vårt närmande till EG, inte som ett underkastande. Om det är som Olof Johansson säger står det fel i propositionen, och då behöver regeringen rätta till detta. Låt oss säga att vi skulle hamna i det läget att man genomför denna skatteförändring. Hur skall Olof Johansson då styra beskattningen av de tunga fordonen för att nå miljömålen? Det är väl rimligt att också den saken redovisas, när nu allt pekar på att man skall ta bort kilometerskatten. Hur ser alternativet ut?
Herr talman! En frågestund med korta inlägg är naturligtvis inte den bästa debattformen för att hantera denna frågas alla aspekter. Det finns flera aspekter, och vi har diskuterat många här. Vi har i vår omgivning en annan beskattning av bl.a. den tunga trafiken. Vi går i författning om att inleda förhandlingar med EG. Om man skulle ta upp förhandlingar på detta område skulle det enbart handla om övergångsregler. Men det är viktigt att veta hur konkurrensförutsättningarna är. Det är den utgångspunkten som regeringen har haft i sin proposition. Det är lika viktigt, och det är ett svar till båda frågeställarna, att vi när vi nu ser konkurrensförutsättningarna framför oss snarast möjligt börjar bearbeta miljökonsekvensfrågorna i samband med detta beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret som innehöll en viss positiv ton, men som jag ändå inte är riktigt nöjd med. Efter många års försummelser har vi nu fått en regering som klart deklarerat att en regions tillväxt hänger samman med infrastruktur som bl.a. vägar och att det gäller hela landet. Denna väg utgör en del av ett vägparti mellan Malmö och Linköping som går genom en småföretagarvillig bygd där vissa förträngningar gör att cirkulationen blir sämre, och det hindrar utvecklingen inom området. En av de svårare förträngningarna är den på väg 34 sträckan Storebro -- Vimmerby, som jag här har nämnt. Det är en 6 km lång olycksdrabbad sträcka. Man har sedan slutet av 1970-talet sagt att den skall byggas om, men man har skjutit på beslutet varje gång, och nu senast fram till år 1999. Det som gör att jag är mindre nöjd med svaret är hänvisningen till vägverket. Den är litet gåtfull. Vägverket har självt beräknat att detta är den lönsammaste sträckan att bygga om i Kalmar län, och det är betydelsefullt ur samhällsekonomisk synpunkt för hela den inre regionen. Det skulle bli en förräntning på 15,3 %. Ändå skjuter vägverket denna ombyggnad framför sig till år 1999. Det gör att denna hänvisning till vägverket är en klen tröst. Jag skulle gärna se att kommunikationsministern skulle handlägga detta ärende som en av de speciella insatser som nämns i svaret.
Herr talman! Jag har gått igenom detta ärende, och jag har även låtit ta fram handlingarna från vägverket. Jag har dem med mig här. I den prioritering som gjorts på länsnivå har detta projekt hamnat på femte plats. Det finns alltså fyra andra projekt som ligger före. Detta beror på den bedömning som har gjorts i de regionala organen och sist och slutligen hos vägverket. I den mån Vimmerby kommun anser att detta är ett angeläget projekt finns möjligheten att förskottera medel. Jag har här en lista över de kommuner som har tagit fram denna typ av projekt. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp den, men det finns alltså en möjlighet som jag visar på i svaret. Jag tycker att det finns anledning att pröva den också när det gäller just det här objektet.
Herr talman! Jag skall ta det rådet ad notam och framföra den möjligheten. Precis som kommunikationsministern säger har man lagt objektet på femte plats, trots att man själv räknat ut att det är det mest lönsamma som skulle gå att göra för vägarna från samhällsekonomisk synpunk. Därför ställer jag mig som sagt något undrande till bedömningen. Men jag skall framföra det kommunikationsministern här har sagt och försöka se till att man på det sättet kanske kommer till skott före 1999.

Herr talman! På den frågan kan jag svara ett obetingat ja. Jag tar upp diskussioner med alla regioner som anser att de kan klara sin situation bättre genom att få infrastrukturen utbyggd i en snabbare takt. Jag har i ett tidigare frågesvar påpekat möjligheterna att även med insatser på regional nivå skynda på den här processen. Den Bergslagspendel som vi gemensamt invigde för ett tag sedan är just ett exempel på att man i Västmanlands län är beredd att göra sådana insatser. Jag vill ändå säga att televerket investerar drygt 5 miljarder kronor per år i utbyggnad och modernisering av telenäten. Jag tror att man skall tala om för många av de här företagarna att en telestandard av god kvalitet inte är avhängig av en AXE-anslutning. De tekniska kraven för datakommunikation är faktiskt ungefär desamma som för telefax. Sådan kommunikation klarar man mycket bra av utan att ha den fulla AXE I just Västmanland vill jag säga att man redan har kommit ganska långt. De sista abonnenterna, som blir anslutna år 2000, är de som bor på mycket otillgängliga ställen.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad för att jag nu fick reda på att det går, möjligtvis med hjälp även från centralt håll i Västmanland, att skynda på utbyggnaden. Jag vet också att datakommunikationen fungerar. Men det är så många tjänster man kan få genom AXE-växlarna. Man kan flytta med och arbeta med de här telefonerna på ett helt annat sätt. Det är detta som småföretagarna efterfrågar. Men jag ser nu litet hoppfullare på situationen och tackar för svaret.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig vad jag avser att göra för att den nya Bergslagspendeln skall fungera. Bakgrunden till Birgit Henrikssons fråga är att trafiken på Bergslagspendeln, dvs. järnvägen mellan Ludvika--Kolbäck--Ramnäs och Västerås sedan starten den 10 november i år har drabbats av en del förseningar och andra missöden. Detta är egentligen en fråga för trafikhuvudmännen, som är beställare av trafiken, samt SJ och banverket som skall se till att trafiken fungerar. Jag har dock informerats om att de fel som orsakat förseningarna nu har åtgärdats. Tågen har reparerats, trafikledningen har tills vidare flyttats från Stockholm till regionen, och tidtabellen för de s.k. matarbussarna till tågtrafiken har lagts om. Jag förutsätter därmed att Bergslagspendeln kommer att fungera bättre i fortsättningen.
Herr talman! Tack för svaret. Jag är emellertid ledsen, herr kommunikationsminister, att behöva säga att senast i går drabbades jag av nya förseningar. Det hjälper inte att måla om gamla vagnar. Det här problemet är allvarligare än så. Jag efterlyser att man, när man gör en sådan jättesatsning, gör den i sin helhet. Ett av de stora problemen är att man kör med gamla vagnar. Man har haft motorhaverier, och turer har ställts in. Det är inte bara fråga om förseningar. Elever kommer inte till skolan. Det allvarliga är att människor i dag drar sig för att använda den här nya pendeln. Bussarna är överfulla. Man står hellre och trängs, eftersom man inte vågar satsa på pendeln. Jag vet att ABB Traction, som är det enda företag i Sverige som tillverkar den här typen av vagnar, varken har fått beställningar av SJ eller VL. Det tycker jag är ytterst allvarligt. Om ett halvår kanske vi inte har den vagnstillverkningen kvar i Sverige. ABB är ett stort multinationellt företag med alltmer av sin tillverkning utomlands. Vi kommer då att missa konkurrens, men vi kommer också att missa utrustning, innovation och ny teknik på hemmaplan. I Västmanland har vi redan sett alltför mycket gå oss ur händerna.

Herr talman! Jag vill bara ställa en kort fråga. Är kommunikationsministern beredd att skynda på beställningarna, om det skulle visa sig vara nödvändigt? Jag tänker då även på ABB Traction.
Herr talman! Om den frågan hade legat på mitt bord hade jag möjligen kunnat svara på den. I dag är det en fråga för trafikhuvudmannen, som jag tror att Birgit Henriksson befinner sig närmare än vad jag gör. I annat fall är det en fråga för statens järnvägar. Det är ett affärsdrivande verk. Jag har ingen möjlighet att ålägga det föreskrifter om vad det skall eller inte skall beställa.

Fru talman! Om jag får, Stina Gustavsson, uttrycka mig litet vanvördigt skulle jag vilja säga att landsarkivet i Vadstena i dag är ''knögfullt''. Hur det än går med delningen av distrikten vet vi alla att det kommer att ta åtskilliga år innan det blir aktuellt att flytta över ett enda arkiv, om det nu blir till Kronoberg, Kalmar eller Jönköping. Under den här tiden kommer värdefulla arkiv att få härbärgeras i icke-arkivvärdiga lokaler. Man kommer att tvingas att säga nej till arkiv, som på det sättet riskerar att skingras. En hel del riskerar att bli förstört, osv. En realistisk gissning är att vad man än kommer fram till när det gäller delningen av det stora distriktet, Östergötland och Småland, kommer vi en lång bit in på tjugonde århundradet innan det blir aktuellt med någon överflyttning. Eftersom arkivet i Vadstena redan nu är så fullt och det inte skulle vara några som helst problem med att fylla upp dubbelt så stora lokaler som nu finns, tycker jag att det är ett dåligt argument att hänvisa till att man kanske eventuellt kommer fram till en delning av distrikten. Behovet av arkiv, kulturmiljöhänsynen, behovet av en återuppbyggnad av slottsvallarna kommer att finnas kvar ändå. I sig är det en viktig kulturmiljögärning att bidra till att slottsvallarna blir resta. Det ser väldigt konstigt ut i dag på borggården. Tänk er en fyrkantig traditionell borggård -- men i Vadstena är det bara en vall uppbyggd och de andra existerar inte. Vadstena slott är i och för sig litet asymmetriskt och spännande, men det här är en asymmetri som inte alls är spännande; det ser bara förvirrande ut. Jag tycker att Stina Gustavssons argument tyvärr är litet grand som att gå som katten kring het gröt.

Fru talman! Eva Johansson tog upp problemet med bostäder för gäststuderande. Det är klart att det i dag är ett problem på många av de större universitetsorterna, men det är inte så stort som det kommer att bli om några år, det är vi alla säkert överens om. När de stora utbytesprogrammen kommer i gång -- jag tänker framför allt på Erasmus, men även på Comett och flera av de övriga EG-programmen -- kommer påfrestningarna på de stora universitetsorterna Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund att bli utomordentligt stora. Enligt min uppfattning är det därför inte rimligt att tro att problemet kan lösas genom att den kommunala bostadsförmedlingen träder in och ordnar bostäder åt de internationella studenterna. I utskottsbetänkandet har vi också uttalat att man måste finna olika lösningar för att komma till rätta med detta problem, som håller på att bli den spärr som gör att vi inte på ett riktigt sätt kan delta i det internationella studentutbytet. Jag anser personligen att detta är den stora och avgörande frågan. Därför måste olika insatser till för att man på ett rimligt sätt skall kunna lösa bostadssituationen för dessa studenter som studerar på de stora orterna. Vid de mindre högskoleorterna kan säkert de kommunala bostadsförmedlingarna ordna bostäder, eftersom det där rör sig om ett begränsat antal studerande, men på de större orterna är detta inte möjligt. Det är då inte rimligt att skylla på att hyresnivån skulle vara en avgörande faktor, utan den är snarare irrelevant i det här sammanhanget. Det är den andra faktorn, den som jag har tagit upp, som är det helt avgörande problemet.

Fru talman! Låt mig bara säga till Eva Johansson att hon skall läsa innantill i betänkandet. Mitt namn står inte i betänkandet. Detta kan ju vara en intressant upplysning i sammanhanget. Det är märkligt att få höra Eva Johansson tala om den statliga bostads och regleringspolitikens förträfflighet. Denna politik har under de senaste decennierna på ett utomordentligt övertygande sätt visat hur fullständigt misslyckad den har varit och är. Att tro att man med en sådan politik skall kunna lösa de problem som vi två här har diskuterat förvånar mig mycket.

Fru talman! Jag vill bara säga till Eva Johansson att det faktiskt är så, att man kan vara på ett universitet och föreläsa vid en tidpunkt då utskottet sammanträder. Jag tycker att detta också är någonting som man kan tillåta sig som riksdagsman.

Fru talman! Målet för trafiksäkerhetsarbetet är att antalet personer som dödas och skadas i trafiken skall minska. Riksdagen har sagt att antalet dödade i trafiken år 1995 skall vara bortåt 160 personer färre per år än 1988 och de skadade 3 500 färre. År Under de snart tre år som har gått kan man enligt min mening inte se någon helt entydig tendens. 1989 var ett mörkt år med 904 döda i trafiken och nästan 24 000 skadade. 1990 har sett bättre ut. Samtidigt har antalet bilar i trafik fortsatt att öka. Med den trafikökning som förväntas i EG anpassningens kölvatten och den ökade godstrafiken på väg som blir följden av att åkeriföretagen får sina önskningar uppfyllda torde de nämnda trafiksäkerhetsmålen bli svåra att uppnå. Det är också med stor sannolikhet så, att den lägre hastighet på ca 60 mil motorväg som gällt sedan 1989 av luftvårdsskäl också lett till att antalet dödsoffer och skadade minskat kraftigt. När utskottet diskuterade frågan om att uttala sig för att hastigheten återigen kan höjas till 110 km/tim på de 60 milen motorväg, behandlades inte alls frågan om antalet dödsoffer och skadade. Tyvärr måste jag betrakta en sådan beredning som dålig. Diskussionen handlade mest om hur miljöförbättringarna skulle värderas. Jag menar att vi måste ta till vara varje möjlighet att hålla antalet dödade och skadade nere. Det har enligt min mening inte utskottet gjort. Den debatt och de fakta som belysts sedan utskottet sammanträtt gör att jag i dag yrkar på återförvisning av hela betänkandet i och för ny beredning. Skulle yrkandet om återförvisning falla, kommer jag att låta ledamöterna ta del av ett särskilt yrkande som i hemställanpunkten mom. 5 innebär ett tillkännagivande till regeringen att det inte finns skäl att ompröva nedsättning av hastigheten, vilket föreslagits i de moderata motionerna T253 yrkande 6 och T401. Jag yrkar alltså bifall till vad som står i detta särskilda yrkande i mom. 5, om återförvisning av ärendet ej sker. 1990/91:T401 som sin mening ger regeringen till känna att det nu inte finns skäl att ompröva denna hastighetssänkning.'' När det gäller miljöpåverkan i trafiken har vi såväl internationella som nationella åtaganden att följa. Inom ramen för Genèvekonventionen om gränsöverskridande luftföroreningar har vi förbundit oss att minska svavelutsläppen med 30 % mellan åren 1980 och 1993. Kväveoxiderna skall senast 1994 stabiliseras på 1987 års nivå. Vi har utfäst oss att minska kväveoxidutsläppen med 30 % När det gäller koldioxidutsläppen har EFTA och EG kommit överens om att utsläppen inte skall ha ökat år 2000. Riksdagen beslöt år 1988 att koldioxidutsläppen inte skulle få öka. Dessutom har vi åtagit oss att till år 2000 halvera utsläppen av flyktiga organiska ämnen. Ytterligare en rad nationella målsättningar har ju också slagits fast av riksdagen. Jag vill återigen understryka att det på grund av den ökande vägtrafiken är mycket svårt att uppnå målen, åtminstone i vad gäller kväveoxider och koldioxid. Ett internationellt forskarlag säger att koldioxidutsläppen måste minska med 50 % de närmaste 30 åren. Andra forskare talar om ännu större behov av sänkningar. Troligen kommer i vårt land omkring hälften av kväveoxidutsläppen från vägtrafiken. Detsamma gäller kolväteutsläppen. Av koldioxidutsläppen torde minst en tredjedel komma från vägtrafiken. Det här leder mig till slutsatsen att vi bara av luftföroreningsskäl måste använda betydligt mer andra transportmedel än fossilbränsledrivna fordon. Miljöhänsynen måste markeras som en viktig grund för beslut om hastighetsgränser. Därför har jag stött motionerna T434 yrkande 2 Jag yrkar alltså bifall till den del av min meningsyttring som avser mom. 7, om den nämnda återförvisningen avslås. Med samma motivering stöder jag också motionerna T434 yrkande 1, T267 yrkande 2 och T412 yrkande 6. Jag yrkar därför bifall till den del av min meningsyttring som berör mom. 8, om återförvisningen avslås. I motion T422 har vänsterpartiets företrädare utvecklat problemen med en rad olika fossilbränsledrivna fordon som medför olägenheter i olika sammanhang. Det gäller inte bara snöskotrar, som på många håll upplevs som en plåga. Det gäller också terränghjulingar, jeepar, minitraktorer, vattenskotrar, undervattensmopeder, flygmopeder, terrängmotorcyklar m.m. Ibland är utnyttjandet av dessa fordon berättigat av arbetsbesparande skäl, liksom även av nöjesskäl. Inte minst den landsända varifrån jag kommer är aktuell i detta sammanhang. Men den ökande användningen av olika typer av fordon som drivs med fossilbränslen har medfört motsättningar mellan olika intressen. Buller och avgaser, skador på växter och djur, allvarliga fordonsolyckor, särskilt i samband med alkoholförtäring, hör till bilden av bruket av dessa fordon. I motionen har föreslagits en utredning som rimligen bör innebära en översyn av gällande lagstiftning. Vårt parti står givetvis bakom denna meningsyttring i anslutning till mom. 55. Detsamma gäller meningsyttringarna i anslutning till mom. 21, 28 och 51.

Fru talman! Trafik och kommunikationer är ett måste. Det är en förutsättning för ett rikt liv -- att människor skall kunna träffas och umgås, arbeta och utöva fritidsaktiviteter. Det är också en förutsättning för välfärd och en levande landsbygd. Och det är viktigt att trafiken och kommunikationerna fungerar väl. Vi vet också att människor anser att det är viktigt att trafiken på våra vägar skall utgöra ett naturligt samspel mellan olika trafikanter grundas på hänsyn, kunskap och ömsesidig respekt. En sak är helt klar. Det är att bilen behövs. Det heter ju mycket riktigt att utan bilen stannar Sverige. Och åtta av tio resor sker med bil. Men det är viktigt att minska de negativa effekterna. Det kan handla om vår miljö. Men detta betänkande handlar i huvudsak om trafiksäkerhet, och jag skall koncentrera mig på det. Det är viktigt att minska antalet skadade och dödade i trafiken. Varje trafikolycka med personskada är en tragedi. Fru talman! Detta betänkande är i stora stycken enigt. Vänsterpartiets suppleant har fogat en meningsyttring till betänkandet. Men i övrigt råder det en ovanligt stor samsyn. Det är normalt i detta årligen återkommande ärende med många reservationer. De två senaste åren har betänkandena innehållit 28 resp. 30 reservationer. Att betänkandet i år är relativt enigt förklaras av att vi har en ny regering och att vi har en önskan om att ge den tid. Men det har också skett förändringar sedan förra gången trafiksäkerhetsfrågorna behandlades i riksdagen. km tim på 62 mil motorvägar skall omprövas. Till grund för detta ligger en moderat motion. Samtidigt hemställer utskottet hos regeringen att den s.k. 30-lagen ändras. Även i detta fall är det moderata motioner som ligger till grund för hemställan. I denna lag stipuleras att en förare regelmässigt drabbas av indraget körkort om han eller hon kör mer än 30 km/tim över gällande hastighetsgräns, och det tas inte hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Utskottet konstaterar också att trafiksäkerheten vinner på bättre vägar. Det gör trafiken säkrare. Samtidigt tjänar miljön på att bilarna rör sig i en jämn hastighet. Regeringens stora satsningar på infrastrukturinvesteringar är därför positiva, även ur trafiksäkerhetssynpunkt. Även bilparkens ålder, dvs. genomsnittsåldern på de svenska bilarna, är viktig. Ju fler nya bilar, desto färre olyckor. Den svenska bilparken är ålderstigen vid en internationell jämförelse. Genomsnittsåldern på de svenska bilarna är faktiskt densamma som den var på de östtyska bilarna -- innan Berlinmuren föll. Nu är vi i Sverige ordentligt akterseglade även av dem. Detta påverkar också miljön negativt. Varje ny bil med den effektiva katalytiska avgasreningen renar ju avgaserna till mer än 90 %. En föryngring av bilparken är sålunda positiv ur flera aspekter. Fru talman! Utskottet har i full enighet uttalat att man anser att den s.k. 30-lagen, dvs. den nuvarande körkortslagen, skall ändras. Den infördes den 1 juli 1986 och går ut på att körkortet skall återkallas när någon kör 31 km/timme för fort. Nu har det emellertid visat sig att lagen inte, som ju är brukligt i svensk lagstiftning, har gett upphov till att en individualiserad bedömning har gjorts. Att köra 31 km/timme för fort på en helt tom motorväg, som har tillfällig 90-gräns, har straffats lika hårt som om fortkörningen hade skett på en livligt trafikerad 50-väg. Många familjeförsörjare och boende inte minst i glesbygden, utan tillgång till kollektiva transporter, har sedan lagen tillkom fått mycket stora svårigheter när de blivit utsatta för körkortsingripanden. Ingripandena har fördubblats sedan lagändringen skedde. Vi vet också att lagens nuvarande utformning inte har någon bred förankring hos de svenska trafikanterna och inte heller hos många av de svenska domstolarna, som har att verkställa tillämpningen. Fru talman! Vi moderater har kritiserat denna lag ända sedan dess tillkomst. Det är bl.a. mot den bakgrunden glädjande att ett enigt utskott nu hemställer hos regeringen att den förelägger riksdagen förslag om en ändrad körkortslag. Om det är tillåtet med en personlig betraktelse så tycker jag att detta är extra roligt, eftersom jag höll mitt jungfrutal i denna kammare en sen natt under försommaren 1986, då jag pläderade mot den ändring som utskottet nu ber regeringen se över. Fru talman! Riksdagen har fastställt mål inom trafikområdet. Och vi har hört dem redovisas här i talarstolen tidigare. Vi vill att antalet skadade och dödade skall minska. Men det är de facto så att det i stort sett är bara en grupp trafikanter som har klarat detta mål hittills, och det är motorcyklisterna. Tro det eller ej! Då kan man fråga sig varför just denna grupp har klarat detta mål. Jo, det visar sig att motorcyklisterna arbetar mycket aktivt med utbildning, opinionsbildning och informationsinsatser. De har exempelvis i den av åtminstone trafikutskottet kända verksamheten med guldhjälmen anordnat guldhjälmskurser och avrostningskurser i samband med att sommarsäsongen närmar sig. Vi vet också att det är väldigt många motorcyklister som är organiserade. Vad kan vi lära av detta när det gäller trafiksäkerhet? Jo, vi kan lära oss att det krävs engagemang och kunskaper för att minska antalet olyckor. Jag tycker att vi även i trafiksäkerhetsarbetet skall lära oss av det övriga samhället, av motorcyklisterna, men också av företag, kommuner och andra organisationer. Där har man sedan en längre tid tillbaka arbetat aktivt med att ge ansvar, att delegera, att entusiasmera och att informera. Och detta har gett förvånande positiva effekter. Fru talman! Jag tycker att det är dags för en ny kraftsamling inom trafiksäkerhetsarbetet. Vi måste se trafikanterna mer som tänkande individer som det går att påverka. Det är hög tid att vi börjar använda oss av människors engagemang och kunskaper. Det gäller också att ge ett ansvar åt och att informera trafikanterna. Vidare behöver vi så att säga nyväcka det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet och ändra på regler, vilket föreslås exempelvis i dag, som är oförnuftiga. Jag är nämligen övertygad om att det går att få trafikolyckskurvan att vända neråt. Det handlar bara om att få trafikanterna med oss i stället för att de är emot oss. Jag kan inte undgå att något kommentera vad vänsterpartiets Bengt Hurtig säger i sitt inlägg. Vid kammarens behandling av det aktuella betänkandet för han helt plötsligt fram nya yrkanden. Det är förvånande att ni i vänsterpartiet plötsligt vill återförvisa betänkandet med hänvisning till att trafiksäkerhetsfrågorna inte har behandlats. Men då vill jag framhålla att hela betänkandet gäller just trafiksäkerhetsfrågorna. Om Bengt Hurtig inte har uppmärksammat det får det stå för honom. Enligt min mening skall trafikutskottet inte lastas för det.

Fru talman! I detta betänkande där i huvudsak motioner behandlas som skrevs under motionstiden i januari 1991 behandlas frågor om hastighetsgränser och åtgärder för att motverka hastighetsöverskridande, vägtrafikfrågor, fordonsfrågor, bilregisterfrågor, körkortsfrågor, vägmärkesfrågor m.m. Utskottet har ställt sig bakom de olika förslagen förutom när det gäller sex meningsyttringar från vänsterpartiet som vi har hört talas om flera gånger här i dag. Vi vet och känner alla att problemen i trafiken under senare år inte har blivit mindre. Beteendet när det gäller att köra bil, lastbil eller buss eller när det gäller att cykla är inte det allra bästa. Det är inte utan att man ibland känner en viss rädsla när man vistas ute på våra vägar. Att försöka hålla en fastställd fartgräns är nästan helt omöjligt. Att en mötande bil eller en bakomvarande bil passerar trots heldragen streckmarkering är inte ovanligt. Rött ljus innebär i dag definitivt ingen säkerhet eller något skydd för att någon inte kör förbi. Att använda lyse på cykeln vid mörkerkörning är något som betraktas som särdeles löjligt, likaså att använda reflexer på kvällen när man åker rullskidor. Man kan ställa frågan: Vad beror detta på? Det är svårt att ge ett svar, därför att vi människor ser mycket olika på dessa saker och har helt olika förklaringar. Ytterligare en fråga som man kan ställa är: Har vi för mycket av förordningar och bestämmelser, och är det för mycket av förbud och pekpinnar? Kan det vara så, att vi har för många instanser som sysslar med trafiksäkerhet? I så fall blir det kanske inte någon enhetlig information. I dag är det ca 30 myndigheter och ett tiotal departement som arbetar med trafiksäkerheten. TSV och NTF är de största i det sammanhanget och arbetar med endast trafiksäkerhetsfrågor. Svensk Bilprovnings verksamhet avser i huvudsak trafiksäkerhetskontroller och, vilket blir fallet i allt högre grad, miljökontroller som också utgör en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet. I oktober avslutade Ingemar Mundebo sin enmansutredning om den organisatoriska delen av trafiksäkerheten. Betänkandet från denna utredning är nu ute på remiss, och detta kommer tillbaka till riksdagen vid ett senare tillfälle och då med förslag till viss omdisponering av organisationen beträffande trafiksäkerhetsarbetet. Även kommittén Körkort 2000 har överlämnat sitt betänkande. Också här förväntar vi oss att departementet kommer med förslag till en nyordning, vilka t.ex. handlar om övningskörning tidigare och annat i undervisningen -- allt detta med tanke på förbättringar beträffande den framtida trafiksäkerheten på våra vägar. Stora insatser måste göras för att det skall gå att komma till rätta med olyckorna ute på våra vägar samt med det försämrade beteendet hos bilister och cyklister. Det råder inget tvivel om att den ''mänskliga'' faktorn har stor betydelse för hur trafiken flyter och för hur man uppför sig på vägar och cykelbanor. Därför behövs det information och åter information, och detta så långt ner i åldrarna som möjligt. Återigen vill jag säga att det är viktigt att detta görs i samordning, så att informationen får verkan där den skall ha verkan. Dessutom skall det vara på rätt sätt. Informationen måste nå ner till den enskilda människan, som ju använder bilen eller cykeln. Hastighetsgränserna för bilkörning på våra motorvägar har varit ett stort diskussionsämne under de senaste åren. Under senare tid har endast ca 65 mil av våra svenska vägar varit belagda med 90 km. Det har varit så runt våra tre storstäder och på västkusten. Beslutet om 90 km på 65 mil av våra vägar, och detta beslut fattade TSV i sin styrelse, grundades på luftvårdsskäl. Ett enigt utskott, det framgår av detta betänkande, menar att TSV bör ompröva detta beslut och göra en översyn för att ta reda på om det från både trafiksäkerhetsaspekten och miljöaspekten är riktigt att ligga kvar på 90 km beträffande dessa 65 TSV har också förut i egna förslag tagit upp frågan om nya fartgränser, vilket gör att det nu är en lämplig tidpunkt att se över våra fartgränser och att förbereda en anpassning av våra fartgränser till övriga Europas. Beträffande detta med återkallande av körkort med omedelbar verkan har ett enigt uskott på grund av motioner till utskottet begärt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till ändring i nuvarande körkortslag eller till en ny körkortslag som då grundas på vad utskottet nu har uttalat. Utskottet säger i betänkandet att körkortsåterkallelse för hastighetsöverskridande kan -- och bör -- påverkas av omständigheter i det enskilda fallet. Beträffande alla motioner, som i princip har avstyrkts av utskottet, har många viktiga påpekanden gjorts. Exempelvis handlar en motion angående transport av barn stående i skolbusssar. Här vill utskottet med skärpa understryka att det är angeläget att alla barn erbjuds sittplats vid skolskjutsning med buss. Utskottet förutsätter att förslag i frågan kommer att föreläggas riksdagen snarast. Andra förslag gäller användandet av mobiltelefoner i motorfordon samt cykelhjälmar och reflexer. Frågan om separata gångbanor och cykelbanor anses i en motion vara en viktig fråga. Utskottet anser givetvis att alla dessa frågor är oerhört viktiga och angelägna men tar i betänkandet inte något initiativ till en skrivning till regeringen. I stället utgår utskottet från att regeringen och TSV noga följer dessa frågor och tar det initiativ som anses erforderligt för att säkerheten för trafikanter och gående skall vara fullständig. Från vänsterpartiet finns i betänkandet sex meningsyttringar beträffande olika motioner som utskottet behandlat. Jag hoppas att man i vänsterpartiet genom skrivningarna i betänkandet och även genom mitt anförande i nuläget anser sig ha fått tillräckliga svar med anledning av avgivna meningsyttringar. Fru talman! Härmed yrkar jag avslag på de motioner som har avgivits samt bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande i dess helhet.

Fru talman! På åtminstone en punkt ger trafikutskottet i sitt betänkande en felaktig signal. Det gäller då hastighetsgränserna och de höga hastigheternas påverkan på miljön. Runt om i världen görs i dag ansträngningar för att minska de miljöskadliga utsläppen vare sig det gäller koldioxid eller kväveoxider. Nästa år kommer vi att diskutera dessa frågor intensivt vid det möte som äger rum i Brasilien, inte minst med företrädarna för tredje världen. Vi ställer ju också krav på att tredje världen skall minska utsläppen av miljöskadliga ämnen. Att då vidhålla ett resonemang som innebär att man negligerar betydelsen av höga hastigheter på de svenska motorvägarna är naturligtvis inte acceptabelt. Det är nämligen vetenskaplig entydigt klarlagt att höga hastigheter bidrar till ökade utsläpp av såväl kväveoxider som koldioxider -- kväveoxider genom förbränningsprocessen och koldioxiden genom att man vid högre hastigheter förbränner mer bränsle och därmed också ökar utsläppen av koldioxid. Detta är entydigt klarlagt genom undersökningar av bl.a. naturvårdsverket. Då är det rimligt att vi i Sverige tar ett ansvar för att minska dessa utsläpp. Den signal som då borde gå till trafiksäkerhetsverket är att om man omprövar hastighetsgränserna skall man snarare pröva att ytterligare sänka hastigheterna på, låt oss kalla dem så, höghastighetsvägarna i t.ex. den takt som centern bl.a. har föreslagit i motioner till riksdagen.

Det har trafikutskottet i och för sig berört, men jag tror att man borde göra den här kopplingen mellan den höga hastigheten och effekterna av olyckor mycket tydligare. Nu kan man säga att det inte finns någon som håller dessa hastigheter -- folk kör ändå för fort på våra vägar. Det är möjligt att det är på det sättet, men alla vet ju också att man bör hålla sig inom rimliga gränser, annars får det ganska allvarliga konsekvenser för den enskilde föraren. Vid en sänkning av hastighetsgränsen med 10 kilometer i timmen sänks också olaglighetsgränsen med 10 kilometer i timmen. Man vinner alltså de attraktiva miljöfördelarna med en lägre hastighet. Fru talman! Jag har svårt att se att andra länder, t.ex. bilens förlovade land USA eller det oss närliggande EG-landet Danmark, skulle acceptera hastigheter som ligger vid 90 kilometer i timmen på alla vägar. Detta gäller inte minst i USA. Inte på några vägar, möjligen med undantag av någon delstat, kör man där med högre hastigheter än ungefär 90 kilometer i timmen. Man har svårt att förstå att det i de länderna skulle vara acceptabelt, medan en sänkning i Sverige på motsvarande sätt skulle uppfattas som Guds straff. Fru talman! Om riksdagen skall skicka en signal eller förmedla någon information inför trafiksäkerhetsverkets kommande arbete, bör det vara att vid sidan av de argument som på ganska lös grund förs fram när det gäller att höja hastigheter eller tillåta höga hastigheter på de svenska vägarna, talar trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl entydigt för en fortsatt sänkning.